Fru talman! Mats Persson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att underlätta resandet över Öresundsbron och när vi i så fall kan förvänta oss att se resultaten. Sverige har liksom bland annat Danmark och Norge återinfört tillfälliga gränskontroller vid inre gräns till följd av det hot mot allmän ordning och inre säkerhet som de stora migrationsflödena i Schengenområdet har inneburit. Sverige har även infört tillfälliga identitetskontroller med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Dessa kontroller sker innan resenärerna kommer till svenskt territorium. Jag är medveten om att dessa två typer av kontroller medför olägenheter för resande i Öresundsregionen men menar att dessa åtgärder har varit nödvändiga. Det sker ett intensivt arbete inom regeringen med att på bästa möjliga sätt värna den fria rörligheten och det nordiska samarbetet samtidigt som ordning och säkerhet måste upprätthållas. Vi för en tät och konstruktiv dialog med våra danska kollegor, berörda transportörer och myndigheter. Förhoppningen är att framöver kunna underlätta resandet i Öresundsregionen bland annat för dem som pendlar i förhållande till dagens situation, men utan att det påverkar de avsedda effekterna med id-kontrollerna. Det är dock för tidigt att låsa sig vid ett specifikt alternativ för att uppnå detta mål.

Fru talman! Det har nu gått två månader sedan id-kontrollerna infördes på Öresundsbron. Tillsammans med de gränskontroller som sedan tidigare bedrivs på bron innebär det att människor som reser på vardaglig basis får betydligt längre restid till jobbet. Framför allt får många svenskar som reser till Danmark längre restid på väg hem från jobbet. Under de två månader som har gått har det i medierna gjorts uttalanden från de tre olika ministrar som hanterar frågan. Anna Johansson är en av dem, Anders Ygeman är en annan och Morgan Johansson är en tredje. Det har uttalats en vilja och en inriktning att försöka utföra kontrollerna på ett sätt så att resenärer inte kommer i kläm. Det välkomnar jag. Jag tycker att det i grund och botten är positivt att regeringen ser att någonting behöver göras för att underlätta resandet över bron samtidigt som man har kvar någon form av gränskontroll som hanterar den uppkomna situationen till följd av flyktingströmmarna. Fru talman! Jag konstaterar att det har gått två månader sedan id-kontrollerna på Öresundsbron infördes. Det är fortfarande så att den som på vardaglig basis tar sig över bron blir försenad hem från jobbet och ibland till jobbet. Jag konstaterar att ingenting har hänt under de snart 60 dagar som gått sedan id-kontrollerna infördes. Det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att regeringen inte ser problematiken. En fingervisning om detta får man om man tar del av statsrådet Morgan Johanssons uttalande där han anser att id-kontrollerna inte skapat några större problem för resenärerna utan sköts "smidigt". Då ser man inte verkligheten med människor som rör sig över Öresundsregionen, de människor som hade tänkt att de kanske skulle söka ett jobb eller de företag som hade tänkt söka en medarbetare och som nu påverkas. Vi talar om att restiden varje dags förlängs med mellan en halvtimme och en timme. Fru talman! I min interpellation lyfter jag fram två exempel på åtgärder som man skulle kunna vidta för att komma åt problemet. Ett exempel är att man skulle kunna utföra id-kontroller och gränskontroller vid samma tillfälle. Detta skulle förslagsvis kunna ske på Kastrups flygplats, som är den sista hållplatsen och stationen på dansk sida innan man åker över bron från Danmark. Det finns lagligt stöd för detta i det avtal som finns med Danmark och som undertecknades i samband med att Öresundsbron öppnades. Det är en åtgärd man kan vidta för att komma åt problematiken. En annan tänkbar åtgärd är att man med stöd av avtalet för en dialog med danska myndigheter om att bedriva ett polisiärt samarbete skulle kunna utföra id-kontroller och gränskontroller ombord på tågen. Detta är möjligen mer komplicerat att få fram, men det här är två exempel på åtgärder som man skulle kunna vidta för att få ned restiderna för dem som pendlar på vardaglig basis. Av svaret att döma, snart 60 dagar efter det att id-kontrollerna infördes, är ministern fortfarande svaret skyldig. Det kommer inga förslag på konkreta åtgärder som löser den situation som många befinner sig i i sin vardag just nu. Vilka konkreta åtgärder arbetar man med? Är det de två exempel jag nämnde i min interpellation? Är det några andra åtgärder i dialog med andra nordiska länder?
Fru talman! Det är viktigt att igen påminna om skälet till att id-kontrollerna infördes. Vi är medvetna om de olägenheter som id-kontrollerna innebär för dem som dagpendlar. Vi vet också att det finns problem för Öresundsintegrationen som vi naturligtvis beklagar, ser och tar på allvar. Med detta sagt är det så att den situation som rådde under senhösten i Sverige var fullständigt ohållbar. Det var viktigt att regeringen snabbt vidtog åtgärder. Det var viktigt att beslutet som möjliggjorde id-kontrollerna fattades i Sveriges riksdag, och regeringen fattade sedan beslut om förordningen som gjorde det möjligt att införa id-kontrollerna. Riskerna med att inte ha vidtagit åtgärderna hade vida överstigit de olägenheter som åtgärderna åsamkar. Så länge vi är övertygade om att det förhåller sig så ska id-kontrollerna vara kvar, även om de innebär olägenheter. Det innebär inte att vi inte vill göra något åt de problem som vi kan påverka. Det pågår ett arbete med flera olika åtgärder. Även om det kan synas enkelt är det fråga om komplicerade juridiska förhållanden. En del av detta förutsätter en samsyn med ett annat land, i det här fallet Danmark. Om id-kontroller slås samman med inre gränskontroller, en av de konkreta åtgärder som regeringen tittar på, skulle det förutsätta svensk myndighetsutövning på dansk mark. Det i sin tur kräver naturligtvis att Sverige har en överenskommelse med Danmark. Vi skulle ha en del att säga om Danmark, eller något annat land, plötsligt fick för sig att bedriva myndighetsutövning på svensk mark. Även om det kan synas enkelt att slå ihop dessa är det fråga om två olika funktioner. Den ena är en inre gränskontroll där polisen helt enkelt kontrollerar vilka det är som passerar gränsen till Sverige och vilka som kommer in. Den andra är en id-kontroll där transportören har ett ansvar för att säkerställa att de som reser med tåg, färja eller buss från Danmark till Sverige har en giltig identitetshandling. Det innebär olika lagrum, olika funktioner och olika utförare. Även om det kan synas enkelt är det mer komplicerat, och därför tar det också lite tid att ta reda på hur man eventuellt kan lösa kontrollen på ett smidigare sätt än i dag. Samtidigt har det skett en del under tiden. Berörda myndigheter har utfärdat föreskrifter som har förtydligat transportörernas ansvar. Det har skett en utveckling av handhavandet. Det pågår fortfarande ett sådant arbete. Parallellt pågår inom Regeringskansliet ett arbete med att antal frågor där man försöker reda ut hur arbetet kan underlättas och hur olägenheter kan kompenseras. Jag tror egentligen inte att vi är så oense i sak, men jag tycker att det är viktigt att vi i komplexa juridiska frågor ska vara säkra på att det vi gör är korrekt och att vi genomför arbetet på ett bra sätt.
Fru talman! Statsrådet behöver inte för mig informera eller motivera varför id-kontroller har införts. Om detta är vi helt överens, och det är inte om detta interpellationen handlar. Interpellationen handlar om, givet att det ska vara id-kontroller, hur id-kontrollerna kan utformas på ett sätt så att de som reser över Öresundsbron, i en arbetsmarknadsregion, till och från jobbet varje dag, kan göra det så att de inte kommer för sent hem från jobbet, så att de kan hämta barnen på förskolan eller i skolan - helt enkelt ha en väl fungerande vardag. Då säger statsrådet att det har gjorts förtydliganden i anvisningar till dem som utför id-kontrollerna. Det må vara sant, men det har inte påverkat vardagen för de människor som varje dag åker tåget över Öresundsbron. De har fortfarande en halv timme till en timmes längre restid på väg hem snart 60 dagar efter det att id-kontrollerna infördes den 4 januari. Redan innan id-kontrollerna infördes den 4 januari fördes en intensiv debatt såväl i kammaren som i massmedierna om konsekvenserna. Redan då spelades det in ett antal förslag på åtgärder så att kontrollen kunde ske på ett rimligare sätt så att människor inte kommer i kläm i sin vardag. I realiteten har regeringen haft mer än 60 dagar på sig att arbeta med frågan. Fru talman! Låt oss titta på det avtal som Sverige har med Danmark om Öresundsbron, som tecknades i samband med att Öresundsbron invigdes. Avtalet stipulerar tydligt att det kan ske ett polisiärt samarbete över gränserna, även vid den typen av situationer där ett av länderna sätter upp gränskontroller mot det andra landets gräns. Det finns ett lagmässigt stöd, åtminstone på principiell grund, i avtalet med Danmark som undertecknades 1999. Fru talman! Det är mot den bakgrunden jag har ställt interpellationen, dels utifrån den frustration som många av oss som verkar i Skåne känner inför att ingenting händer, dels för att försöka få klarhet i hur regeringens strategi ser ut och vilka åtgärder som regeringen tittar på. Jag är nyfiken på att få en bild av hur tidsplanen ser ut. Vilka konkreta åtgärder vidtas nu, och hur ser tidsplanen ut för att få en eller fler åtgärder på plats så att pendlarna inte kommer i kläm utan kan röra sig på ett enklare sätt i Öresundsregionen? Hur ser tidsplanen ut framöver?
Fru talman! Vi delar uppfattningen att Öresundsregionen och integrationen av densamma är oerhört viktig för Skåne, Sverige som nation, för svensk tillväxt och för Danmark. Utvecklingen sedan Öresundsbron invigdes har varit fantastisk. Det hade varit bra om vi hade sluppit vidta dessa åtgärder. Eftersom den yttre kontrollen mot EU inte har fungerat, och det var ett stort inflöde av asylsökande till Sverige på en nivå som hotade allmän ordning i Sverige, införde vi kontrollerna. Att införa identitetskontroller på samtliga passagerare som kommer från Danmark till Sverige med tåg, buss och färja utan att det medför några förseningar i förhållande till normal tidtabell är tyvärr inte möjligt. Jag tror inte heller att Mats Persson tror att det är möjligt. Däremot har regeringen en ambition att underlätta handhavandet och genomförandet av id-kontrollerna så smidigt som möjligt men med bibehållen effekt av id-kontrollerna. Det innebär att det kommer att fortsätta att vara olägenheter för den som pendlar över Öresundsbron och över huvud taget över Öresund. Det är viktigare att upprätthålla effekterna av id-kontrollerna. De initiativ vi kan ta för att kontrollerna ska innebära så lite besvär som möjligt ska naturligtvis genomföras. Tidsplanen är så fort som möjligt. Eftersom det här är juridiskt komplicerat och i en del fall också är praktiskt komplicerat och innefattar förhandlingar med ett annat land kan jag i dagsläget inte ge något datum för när åtgärderna ska vara klara. Men jag kan garantera Mats Persson och andra att vi inte vilar på lagrarna i dessa frågor. Det pågår ett intensivt arbete för att om möjligt underlätta passagerna för dem som arbetspendlar. Vi ser precis samma behov som Mats Persson, men kontrollerna måste genomföras på ett juridiskt korrekt sätt som också är praktiskt genomförbart.
Fru talman! Det är med viss bestörtning man tar del av det här svaret och av svaret som ministern ger i debatten just nu. 60 dagar efter att id-kontrollerna infördes är vi nog många som hade förväntat oss att det skulle finnas en konkret plan, att åtgärderna redan skulle vara här eller att det åtminstone skulle komma svar i dag som innebar att det fanns en konkret tidsplan för hur detta skulle se ut. Fru talman! Som jag sa tidigare är det inte så att frågan är ny. I diskussionen om att införa id-kontroller och med de kunskaper vi hade om att det redan fanns gränskontroller var detta ingen ny fråga. Det är en fråga som har varit på tapeten och uppe i debatten under ganska lång tid, och det är med stor besvikelse jag konstaterar att regeringen inte hanterar frågan med större kraft och inte har kommit längre i arbetet. Det är klart att vi från oppositionens sida inte kan göra mer än att sitta på läktaren och titta på. Men vi kan ändå försöka driva opinionen och försöka lyfta upp frågan i den här kammaren. Det är klart att det är med stor besvikelse jag konstaterar att så lite har skett 60 dagar efter att id-kontrollerna infördes, men jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag tror att det finns ganska stor samstämmighet kring detta. Trots att några partier inte riktigt orkade ta ansvar hela vägen när den här frågan diskuterades i kammaren vågar jag påstå att det finns stor förståelse och uppslutning kring varför de här kontrollerna är nödvändiga. Det finns också en bred samsyn om att de ska genomföras på ett sätt som medför så lite krångel som möjligt för pendlarna. Därför lägger regeringen mycket kraft och tid på att hitta lösningar som är smidigare och innebär mindre olägenheter än det genomförande vi har i dag. Men det är både praktiskt och juridiskt komplicerat, och vi behöver också komma överens med ett annat land om hur det här ska genomföras. Därför tar det också lite tid. Vi har ingen anledning eller ambition att dra ut på det här längre än nödvändigt, men vi ska se till att det vi gör blir rätt och håller över tid och att vi säkerställer effekterna av kontrollerna. Arbetet pågår. Jag hoppas kunna återkomma i närtid med ett tydligare besked än så.